Herr talman! Jag är medveten om att det både från den kommunala arbetsgivarens sida och från de kommunala arbetstagarnas organisationer har sagts vid beredningen av detta ärende att de avtalsreglerade disciplinbestämmelser som man har på det kommunala arbetsområdet fungerat väl. Därför skall jag inte heller kritisera herr Larfors när han säger att han tycker att den moderata motionen verkar som ett sorts misstroende mot kommunerna eller mot de kommunala arbetstagarna, för det ligger väldigt nära till hands att uppfatta den på det sättet. Nu är emellertid inte saken riktigt så enkel som man i förstone kanske tror, för en kommunal avtalsrörelse liksom en statlig avtalsrörelse gäller ju så väldigt många disparata ting. Man förhandlar inte bara om löner och lönetillägg, utan man går in i detaljer, i reglementsbestämmelser, och man går alltså även in i detaljer när det gäller t.ex. disciplinreglerna. Jag kan gott säga att jag av erfarenhet vet hur svårt det kan vara att hålla emot när det gäller exempelvis en från arbetsgivarsidan önskad ändring i en reglementsbestämmelse, då förslaget i lönehänseende ser relativt hyggligt ut. Jag vill inte påstå att arbetsgivaren bär sig särskilt illa åt, men man kan ju ha olika värderingar på arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Det kan accepteras när det gäller ett allmän lönereglemente eller någonting i den stilen. När man kommer över till den 199 mycket speciella del som handlar om disciplinbestämmelser menar jag däremot att man får tänka sig väldigt noga för.

Det var väl litet grand av det som herr Carlsson i Vikmanshyttan menade att man måste tänka på när utformar bestämmelserna.

Jag är väl medveten om att jag trampar både arbetsgivare och arbetstagare på tårna när jag säger detta, men jag tycker det är nödvändigt att framhålla att här ligger ett allmänt intresse i botten, som man aldrig kan förhandla om.
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan talade mera om skatteutskottets betänkande nr 31 än om justitieutskottets betänkande nr 22, som vi behandlar just i kväll. Detta kan ha sin naturliga förklaring med tanke på att herr Carlsson tillsammans med herr Jonasson har väckt en motion som är ganska närbesläktad med både det ärende som justitieutskottet här behandlar och det ärende som skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 31. När herr Carlsson talade om vad JO anfört i en hel del fall tyckte jag mig därav kunna konstatera att det förslag som nu framlagts om riktlinjer för ändrad skatteadministration och taxeringen i första instans är mycket välbefogat. Jag uppfattar det som en del av svaret på den kritik som herr Carlsson riktade mot det som har varit. Men här är det bara fråga om riktlinjer som vi skall ta ställning till under morgondagen i anledning av propositionen 87. Därefter kommer utarbetandet av de regler och föreskrifter som skall tillämpas ute på fältet. Mot den bakgrunden tycker jag också att justitieutskottet har kommit fram till ett riktigt beslut. Vi har i utskottet fattat herr Carlssons motion på det sättet att han vill ha en utredning som syftar till att utöver begreppet oriktig myndighetsutövning också skall införas begreppet vårdslös myndighetsutövning för de personer som arbetar på taxeringsområdet. Men det är väl litet för tidigt att beställa en sådan utredning innan man har klart för sig hur det kommer att bli, hur pass mycket av taxeringsarbetet som kommer att utföras av tjänstemän osv. Därför måste det vara riktigt med den slutsatsen som utskottet har kommit till, nämligen att man f.n. inte skall vidta någon åtgärd utan att denna fråga skall tas upp Nr 94 i samband med den fortsatta behandlingen av ändrade regler för skat Onsdagen den teadministrationen och taxeringen i första instans. 28 maj 1975 Som jag sade inledningsvis hör väl det som herr Carlsson anförde = mera hemma i skatteutskottet, och jag förmodar att de frågorna kommer = Ansvar för funktioupp till debatt när skatteutskottets betänkande behandlas under mor = närer i offentlig gondagen. Men herr Carlsson frågade också vad de ord betyder som verksamhet står på s. 109 i utskottets betänkande, nämligen ”kan drabbas av ansvar”. >om jag fattar det kan den tjänsteman, som medverkar i taxeringsnämndens granskningsarbete på sådant sätt att en felaktig handläggning av ett ärende förorsakar ett oriktigt resultat, ställas till ansvar för medverkan till myndighetsmissbruk. Om herr Carlsson i Vikmanshyttan menar att jag skall ge något konkret exempel på det, så kan jag inte göra det i kväll, men jag har i alla fall angett min tolkning. Herr Lidgard kom in på ett helt annat område, nämligen om disciplinregler för kommunala tjänstemän skall fastställas genom avtalsförhandlingar eller om det skall ske genom lagstiftning. Herr Lidgard talade om det stora fält på vilket man arbetar vid kommunala förhandlingar, och hans beskrivning är riktig. Jag vet att herr Lidgard ingalunda är okunnig om att kommunala förhandlingar liksom andra förhandlingar inte bara gäller löner. Det kan handla om anställningsförmåner men också de skyldigheter som tjänstemännen har gentemot arbetsgivaren och allmänheten. Det brukar sammanfattas i allmänna bestämmelser för olika tjänstemannagrupper. Jag anser att man i ett så öppet och demokratiskt samhälle som vårt skall kunna anförtro arbetstagarna och — i det här fallet — de kommunala arbetsgivarna att förhandla också om dessa ting. Det var skillnad förr i tiden, då vi hade ett annat samhälle. Då fanns inte avtalspartner som kunde förhandla med varandra om rättigheter och skyldigheter med bindande verkan. När det dessutom från olika håll talas om att ordningen med avtalsreglerat disciplinansvar fungerar bra, anser jag det knappast finns någon anledning att ändra på det. Herr Lidgard nämnde att-vad som anförs i motionen från moderaternas sida inte var något misstroende. Det var mycket angenämt att få höra det, men jag fattar ändå herr Lidgard så att han vill begränsa förhandlingsutrymmet för arbetstagarnas organisationer.

Herr talman! Jag skall inte gå i polemik mot utskottets talesman. När emellertid herr Larfors säger att jag har berört ärenden som egentligen hör till skatteutskottet, vill jag bara erinra om att justitieutskottet i sin skrivning i vissa sammanhang hänvisar till skatteutskottet likaväl som skatteutskottet hänvisar till justitieutskottet. Dessa frågor går med andra ord i en del avseenden in i varandra och borde rimligen ha behandlats i ett sammanhang. Då hade vi kanske fått en bättre samordning av diskussionen. 201 Jag har valt att i riksdagens elfte timme begränsa mig till att ta upp frågan i samband med behandlingen av justitieutskottets betänkande, därför att frågan om ansvars utkrävande av funktionärer i offentlig verksamhet sammanhänger, som jag inledningsvis sade i mitt första anförande, med rättvisa och rättssäkerhet för allmänheten, för den enskilda människan. Man kommer inte ifrån att ämbetsutövningen ofta är avgörande för den enskilda människan och rättssäkerheten. Det är från den utgångspunkten som jag anser det riktigt att diskutera den här problematiken i samband med behandlingen av justitieutskottets betänkande nr 22. Får jag till detta säga, herr talman, att jag tror det finns anledning att verkligen beakta de synpunkter som jag framförde redan i mitt tidigare anförande när man nu skall gå vidare i detta arbete. Det är en väsentlig fråga just för de enskilda människorna i vårt land, de medborgare som ändå funktionärer i offentlig tjänst skall tjäna på olika sätt.

Herr talman! Såvitt på mig ankommer skall detta bli en mycket kort affär. Utskottet är i detta ärende överens i sakfrågan, nämligen att avstyrka den motion som vi har behandlat och som gäller en översyn av bestämmelserna i hyreslagen i syfte att förhindra vräkning från bostäder i vissa fall. Sedan har vi delat oss något i fråga om motiveringen. Som kammarens ärade ledamöter kanske har sett är det en utomordentligt kort reservation som herr Winberg och jag har fogat vid betänkandet. Vi har bara menat att man skulle sätta punkt något tidigare än vad majoriteten har tyckt. Vi anser för vår del att det borde ha räckt med den motivering som finns för att motionen skall avstyrkas. Allt väsentligt i frågan sägs på en sida, där man talar om att de senaste årens reformer inom hyreslagstiftningen har givit hyresgästerna en väsentligt starkare ställning i förhållande till hyresvärden än vad de tidigare har haft. ”Mot denna bakgrund”, säger utskottet, ”anser utskottet att något egentligt behov av översyn av hyreslagstiftningen i det hänseende motionärerna åsyftat f.n. inte kan anses föreligga.” Där tycker vi att man kan sätta punkt och gå direkt på avstyrkandet. Det har nu majoriteten inte gjort, utan den har gått litet längre och fångat in en tanke i ett remissyttrande som utskottet har fått från riksskatteverket, där ytterligare en del synpunkter tas upp. Jag skall gärna hålla med om att de ligger så att säga i motionens riktning, men jag menar att riksskatteverkets synpunkter redan för länge sedan kommit till regeringens kännedom. Riksskatteverket lät nämligen lagutskottet veta vad man hade sagt i ett remissyttrande över lagberedningens betänkande, Utsökningsrätt XII, som f. n. är föremål för beredning inom regeringen och som riksdagen kommer att få i form av ett lagförslag. Vi tycker att man kan vänta på det utan att ge några anvisningar till regeringen om vad den skall göra. När regeringens proposition föreligger är det fritt fram för alla möjliga olika synpunkter. Det är ett normalt sätt att arbeta i riksdagen och vi har, herr talman, tyckt att vi skulle hålla på det. Jag yrkar bifall till vår lilla reservation. Jag skall kanske samtidigt säga att jag inte avser att begära votering. Det är verkligen inget stort ärende det är fråga om.

Herr talman! Det är en mycket besynnerlig reservation som herr Lidgard talade för. Det hela är inte riktigt så enkelt som han säger. Motionen av fru Theorin och herr Lindkvist åsyftade just att reglerna för vräkning skulle ändras så att man slapp att kasta ut familjer med barn, bohag och allting. Sedan hade motionen olyckligtvis fått fel kläm. Man ville ändra hyreslagstiftningen. Det skall avslås. Men att helt bortse från det goda syftet med motionen är ingenting annat än moderat brist på socialt samvete. Här gäller det verkligen att förhindra tragedier. Utan att det skulle vara till men för någon skulle man ge litet extra rådrum för den exekutiva myndigheten att samråda med sociala myndigheter för att se till att dessa stackars människor fick en annan bostad. Då har de moderata representanterna krupit bakom en formalism bara för att slippa att gå med på denna mycket framsynta majoritetsskrivning. Det är ju rätt bra att man gör detta så att vi ser var man står i sociala frågor. På det sättet kan vi välkomna reservationen. Jag skall, herr talman, helt kort yrka bifall till den mycket framsynta majoritetsskrivningen.
Herr talman! Jag måste säga att herr Sjöholms hjärta rusat i väg med hans förstånd när han försökte väga in någon sorts djupare social filosofi i detta rent tekniska ärende. Jag betackar mig verkligen för detta. Herr Sjöholm är ju normalt känd för sitt jultomteri, men det är inte detta som skall leda riksdagens beslut utan det är fakta i sammanhanget. Och fakta i det här ärendet är, att den fråga utskottet har tagit upp redan är föremål för regeringens bedömning.
Herr talman! Vems förstånd som har rusat i väg när man börjar tala om jultomteri nu i maj månad det får kammaren själv avgöra. Det är så typiskt att herr Lidgard framhärdar. För moderaterna är det en rent teknisk fråga om man vräker ut folk på grund av ekonomisk oförmåga. Det var precis vad jag sade. Herr Lidgard hade kunnat instämma i mitt anförande så hade vi förkortat diskussionen.
Herr talman! Det är faktiskt inte på det sättet att man utan vidare vräker ut folk för att de inte betalt hyran. Herr Sjöholm vet mycket väl från sitt eget yrke att här finns rådrum. Det är sagt i utskottsbetänkandet att det råder ett gott förhållande mellan olika myndigheter vid behandlingen av sådana här ärenden. Jag tycker att det räcker.
Herr talman! Det är litet löjligt när herr Lidgard ifrågasätter vem som vet mest om vräkning, herr Lidgard själv eller jag. Jag har faktiskt haft den tunga plikten att meddela beslut om sådana här vräkningar. Jag tror inte att herr Lidgard någonsin blivit vräkt själv.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i den direkta trätan mellan herr Lidgard och herr Sjöholm, men låt mig ändå erinra om att herr Lidgards uttalande att vi i utskottet är överens i sakfrågan verkligen är en sanning med modifikation. Vi är överens i utskottet om att hyresregleringslagen genom de senaste årens reformarbete har fått en utformning, som innebär större trygghet för hyresgästerna i vräkningsförhållanden än de har haft tidigare. Men när vi kommer in på de sociala verkningarna av vräkningsförfarandet är vi inte överens längre. Herr Lidgard påpekade för herr Sjöholm att det redan nu finns ett mycket gott samarbete med de sociala myndigheterna för att förhindra sociala skadeverkningar vid vräkningsförfaranden. Det stämmer, men, herr Lidgard, det som utskottet konstaterar på den punkten vill ni och herr Winberg i er reservation ta bort. Ni vill ta bort den del av motiveringen som börjar på s. 14 med orden ”Om man”. I de stycken som ni således vill ta bort finns vårt konstaterande att samarbetet redan nu är gott mellan de sociala myndigheterna och de som är tvungna att syssla med verkställighet av vräkningar. Låt mig också erinra om att det i den del av motiveringen som moderaterna vill ta bort finns två väsentliga påpekanden som utskottsmajoriteten har velat göra. Det ena gäller möjligheten för kronofogdemyndighet att vid vräkningar ge längre anstånd än f. n. — en vecka och om synnerliga skäl föreligger fyra veckor. Vi har understrukit i vår motivering att den möjligheten bör vidgas. Vi har vidare i utskottsmajoritetens motivering tagit upp det ganska unika förhållande som råder att en vräkningsdom inte preskriberas och menat att så bör ske. Vi har också pekat på det fortsatta reformarbetet med en ny utsökningsbalk, vilket herr Lidgard tog upp i sitt inlägg, och understrukit att man vid detta arbete bör ta hänsyn till dessa synpunkter. Under utskottsarbetet fick vi vetskap om att den nya utsökningsbalk som nu förbereds inom justitiedepartementet inte väntas träda i kraft förrän tidigast år 1979.

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 22.

Herr talman! Det har kommit ut en bok som heter Sydafrikas guldålder. Den har skrivits av Dagens Nyheters börskommentator Sven-Ivan Sundqvist. Sundqvist säger följande i den här boken: De vita i Sydafrika har ett genomtänkt system för landets framtid. På ett plan en järnhård styrning av de svarta, på ett annat eftergifter åt dem. Man kommer aldrig att frivilligt ge de svarta rösträtt eller låta dem slippa passlagarna. Däremot kommer deras materiella villkor att förbättras i takt med att det vita systemet kräver bättre utbildning och högre prestationer av de svarta. Den icke vita befolkningen i Sydafrika representerar 83 96 av landets befolkning. Den är inte bara berövad allt inflytande, utan också utsatt för en förnedring som jag tror saknar motstycke i den övriga delen av världen. Det är genom det s.k. apartheidsystemet, som denna förnedring utövas. Det innehåller en rad lagar som införts av den vita minoritetsklicken. Vi har vetat om att vissa svenska företag etablerat sig i Sydafrika. Nu vet vi att denna verksamhet är mer omfattande än vad vi anat från början. Jag skall nämna 18 välkända svenska företag som är etablerade i Sydafrika. De 18 är: AGA, Alfa-Laval, ASEA, Atlas-Copco, Avesta, Boliden, Electrolux, ESAB, Fagersta, Incentive, Sandvik, SAS, SKF, STAB, Säfveån, Tetra Pak, Transatlantic och Volvo. Varför befinner sig nu svenskt kapital i ett land med en rasistisk regim? Frågan är naturligtvis inte svår att svara på. Svenska kapitalister skiljer sig inte från exempelvis västtyska eller amerikanska. Det handlar i realiteten om att få höga vinster. I Sydafrika är villkoren för utländskt kapital gynnsamma. Svart arbetskraft finns i överflöd. Lönerna för svart arbetskraft är ungefär fyra fem gånger mindre än för vit. Sundqvist visar i sin bok att svenska företag även följer de av rasisterna rekommenderade lönerna. Det innebär att den icke vita befolkningen tvingas leva på svältgränsen. Men det mest avskyvärda är att svenskt kapital är ett direkt stöd åt rasistregimen och dess lagar, vilka följs till 100 96 av de svenska företagen. Det har nu satts i gång en kampanj mot de svenska företagen och deras behandling lönemässigt av den icke vita befolkningen i Sydafrika. Det är Ekumeniska nämnden, LO och TCO som dragit i gång den här kampanjen. Det är naturligtvis bra. Det fäster uppmärksamheten på rådande förhållanden i Sydafrika, men det kommer inte på något sätt att förändra rasismen och förtrycket. Apartheidsystemet är inte främst en fråga om löneskillnader. Om man skjuter in sig på det, skjuter man in sig på ett symptom — inte på det ondas rot. Man försvagar inte rasismregimen genom att ställa det i och för sig berättigade kravet att svenska företag skall höja afrikanernas löner. Både svenska kyrkan, LO och TCO borde naturligtvis i stället ta upp kontakt med motståndsrörelsen i Sydafrika, ANC, och ge sitt bidrag till kampen mot apartheid i överensstämmelse med dess rekommendationer. De borde dessutom ansluta sig till kravet på att alla svenska investeringar i Sydafrika omedelbart förbjuds. Kan svenska kyrkans försiktighet när det gäller svenska företags etableringar i Sydafrika bero på att kyrkan har aktier i svenska företag som är verksamma i Sydafrika? Världskyrkorådet har ju rekommenderat kyrkorna att göra sig av med sina aktier i företag som är verksamma i Sydafrika. I motionen 1152 har vi ställt krav på ett lagförslag innebärande förbud mot svenska investeringar i Sydafrika så länge som rasförtrycket består. Utrikesutskottets enhälliga majoritet ställer sig helt avvisande till ett sådant förslag. Motiveringen som anförs är mer eller mindre krystad. Man säger från utrikesutskottets sida: ”Försök att insätta sanktioner som saknar stöd av en eller flera av Sydafrikas huvudsakliga handelspartner skulle bli ineffektiva. De skulle kunna inleda Sydafrika i tron att landet utan påföljd kan fortsätta sin raspolitik.” Vi från vpk har aldrig utgått ifrån att man skulle kunna övertyga Sydafrikas största understödjare med kapital, USA och England, att avbryta sina ekonomiska engagemang i detta land. Men ett svenskt initiativ skulle för det första resultera i att man ställde sig på de förtrycktas sida i Sydafrika. För det andra skulle det utgöra ett stöd för den opinion i världen som kräver bojkott av Sydafrika och därmed också en press på andra länders regeringar att vidta samma åtgärder som Sverige. Utskottet säger vidare att sanktioner som inte har stöd i FN:s säkerhetsråd ”kan vara oförenliga med internationella överenskommelser, t.ex. GATT-avtalet, varav Sverige är bundet”. Denna formulering tyder på att utskottet inte på något sätt förvissat sig om att det förhåller sig på det sätt som utskottet säger. Jag utgår ifrån att det är möjligt för Sverige att vidta sanktioner mot Sydafrika. FN har vid ett flertal tillfällen fördömt rasismen och förtrycket i Sydafrika. Utskottet anför också att det delar den svenska regeringens negativa syn på svenska investeringar i Sydafrika som kan uppfattas som ett stöd för landets rasåtskillnadspolitik. Jag anser att alla investeringar i Sydafrika är ett stöd för landets rasåtskillnadspolitik. Jag skulle vilja ifrågasätta regeringens och utskottets uttalade negativa attityder mot investeringar i Sydafrika. Jag vill hävda att det inte ligger allvar bakom dessa uttalanden. Det är nämligen så att Statsföretag etablerat sig tillsammans med sydafrikas störste kapitalist Harry Oppenheimer.

Cape Asbestos har dotterbolag i Sydafrika som i sin tur är moderbolag till fyra gruvbolag. Detta bolag har Oppenheimer som ordförande. Vi vet också att den svenska statliga PK-banken stått och kanske fortfarande står som undergarant för Sydafrikalån i utlandet. Är det möjligen dessa den svenska regeringens affärer med Sydafrika som föranlett utskottets ovilja att tillmötesgå kraven i motionen 1152? I kammaren delas nu ut ett stencilerat yrkande i anslutning till motionen 1152, vilket jag ber att få läsa in i kammarens protokoll. Jag yrkar alltså, herr talman, att riksdagen hos regeringen hemställer om lagförslag innebärande förbud mot svenska investeringar i Sydafrika så länge rasförtrycket består; och att riksdagen jämväl uttalar sig för en skyndsam avveckling av svenska företags redan verkställda investeringar.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till herr Måbrinks kritiska analys då det gäller Sydafrika. Jag har inte för avsikt att polemisera mot honom därför att hans analys på det hela taget är riktig. Det framgår också av utrikesutskottets betänkande att man från svensk sida är synnerligen kritisk mot den sydafrikanska regeringens apartheidpolitik. Frågeställningen som vi och resten av den utvecklade världen står inför är vad som kan göras beträffande Sydafrika, och jag vill understryka att frågan är betydligt mera komplicerad än vad man skulle kunna tro när man lyssnar till herr Måbrink. Det är inte så enkelt att det bara är att bestämma sig för att vidta sanktioner. Det är alldeles riktigt vad som sägs i utrikesutskottets betänkande, nämligen att ensidiga beslut från svensk sida om vidtagande av sanktioner är ett slag i tomma luften. Ingenting finns att vinna med sådana åtgärder. Däremot skulle det naturligtvis vara av stort värde, om man kunde få ett beslut i FN och en allmän eller så gott som allmän uppslutning kring detta beslut från den utvecklade delen av världen.

Vad kan entydiga ställningstaganden och sanktioner få för effekt på Sydafrika? Det är självklart att Sverige har möjligheter att vidta sanktioner på egen hand. Men vad får det för negativa följder för Sydafrika? Sveriges handel med Sydafrika är ytterst begränsad och påverkar inte alls den sydafrikanska ekonomin. Jag har själv en gång på 1960-talet varit med om att genomföra en allmän bojkott gentemot sydafrikanska varor. Jag måste säga att den aktionen mest hade effekten att vi själva här i landet kände tillfredsställelse över att vi lyckades genomföra en sådan bojkott. Men vad hade den för effekt på Sydafrika? Ja, praktiskt taget ingen alls. Det är, menar jag, inte möjligt att upprepa sådana aktioner, ty vi gör oss själva större skada än vi kan åstadkomma på diktaturen i Sydafrika. Svenska företag i Sydafrika, som delvis är producerande företag, inte minst inom den mekaniska verkstadsindustrin, sysselsätter ungefär 5 500 människor. Därtill kommer vår utrikeshandel med Sydafrika, där exporten 1974 uppgick till 591,5 miljoner, alltså en tämligen begränsad export. Importen är mycket mindre än så. Den stannar vid 113-114 miljoner. Vår handel med Sydafrika är alltså ytterst begränsad. Sydafrikas stora handelspartners är länder som Storbritannien, som även har stora investeringar i Sydafrika. För Storbritanniens del rör sig handeln med Sydafrika om mycket stora summor. Jag vill understryka att vi g.. va skulle vilja medverka till att vidta åtgärder mot Sydafrika, ty där råder förhållanden som från svensk synpunkt måste sägas vara totalt förkastliga. Vi måste på allt sätt försöka stimulera till olika slags åtgärder, som kan hjälpa det sydafrikanska folket till bättre levnadsvillkor och naturligtvis också till ett demokratiskt styrelseskick. Men här kommer Förenta nationerna.in i bilden. Det är viktigt att säga att beslut som verkligen skulle kunna få effekt måste fattas av Förenta nationerna, såsom skedde då det gällde Rhodesia. Den ordningen menar vi skall tillämpas även i fallet Sydafrika, och inte bara när det gäller Sydafrika utan även när det gäller vissa andra, näraliggande stater i södra Afrika. Sverige har naturligtvis möjlighet att driva de här frågorna i FN:s säkerhetsråd. Sverige är under detta och nästa år medlem av säkerhetsrådet vilket naturligtvis innebär att Sverige har ett särskilt stort ansvar för den politik som FN bedriver. Och Sverige är berett att i säkerhetsrådet driva sanktioner mot Sydafrika. Men ett villkor är att de närliggande sydafrikanska staterna själva är beredda till sanktioner mot den sydafrikanska unionen. Hittills har det inte varit på det sättet.

De behöver så innerligt väl ha de förbindelserna i den situation där de själva befinner sig. Det är i den situationen som den svenska regeringen i säkerhetsrådet säger: Under de förhållandena kan vi inte nu gå in och driva frågan om sanktioner, om inte afrikanerna själva anser att det är möjligt att genomföra dem. Den tiden kanske kommer då afrikanerna också är beredda att driva sanktionsfrågan. Och då kommer inte den svenska regeringen att tveka om att vara med tillsammans med bl.a. andra industriländer i Europa. Jag har velat säga det här därför att den politik som Sverige och andra länder bedriver är ganska viktig. Om det vore enkelt, om man kunde vidta så enkla åtgärder som herr Måbrink rekommenderar här, vore det inget större problem. Men tyvärr är det inte på det sättet. Jag instämmer emellertid helt när herr Måbrink säger att rasismen inte är en fråga om löneskillnader. Nej, naturligtvis inte. Löneskillnaderna som sådana är beklagliga, men även om man minskar löneskillnaderna i Sydafrika med några, eller kanske många, procent har man därmed inte raserat det omänskliga system som existerar i detta land. Det är likadant med det herr Måbrink säger om — jag upprepar hans ord som de föll — att vi skall förbjuda svenska investeringar i Sydafrika. Ett sådant beslut - att vi skall förbjuda svenska investeringar — är ingen märkvärdighet att fatta rent tekniskt. Men problemet ligger i, om man skall fatta ett sådant beslut, att få effektivitet. Valutakontoret i Stockholm behöver faktiskt inte medge utförsel av valutor för att ett svenskt företag skall kunna investera i Sydafrika. Det är naturligtvis bekant för både herr Måbrink och andra att många av de svenska företag som arbetar internationellt inte bara i Sydafrika utan också på många andra håll i världen aldrig tar hem sina vinster. Och varför? Jo, de vill ha möjligheter att investera sina vinster i nya anläggningar, i förbättrade anläggningar osv., i Sydafrika och i andra länder. Det där är inga nyheter, utan det är allmänt kända fakta.

Om jag skulle nämna den ungefärliga storleksordningen av valutaexporten under 1960-talet, skulle jag förvåna många av ledamöterna av denna riksdag. Så stora belopp är det fråga om. Ett svenskt initiativ beror i hög grad — jag upprepar det — på de afrikanska grannländerna till Sydafrika. Är de beredda att i FN acceptera sanktioner och driva sådana, är också vi beredda att göra det. Det råder inget tvivel om det. Men däremot kan vi icke räkna med att få en total uppslutning ens från den demokratiska världen för en sådan politik. Det är knappast någonting som är så svårt i den internationella ekonomin och handeln som att få allmän uppslutning då det gäller sanktioner och åtgärder av det slaget. Vi har i utrikesutskottet försökt att se realistiskt på dessa frågor, även om utrikesutskottet i sitt betänkande har skrivit ganska skarpt i sitt fördömande av Sydafrika. Men det är något som man naturligtvis kan göra.

Jag menar att ett beslut av den svenska regeringen eller riksdagen, innebärande förbud mot att investera i Sydafrika, i första hand skulle vara ett beslut som tillfredsställde oss själva. Men det skulle skada Sydafrika väldigt litet. Om alla svenska företag i Sydafrika drar sig tillbaka därifrån liksom också om vi förbjuder all handel med Sydafrika, står många länder redo att omedelbart överta det utrymme för handel med Sydafrika som därmed skapas. Vi behöver inte tveka om att det förhåller sig på det sättet. Därför vill jag upprepa att de åtgärder som skall vidtas bör grundas på beslut av Förenta nationerna och att det är Förenta nationerna som skall utnyttjas för aktioner i det syfte som vi önskar främja då det gäller ett land av den typ som det här är fråga om. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan och avslag på herr Måbrinks förslag.

Herr talman! Herr Arne Geijer i Stockholm talar väldigt mycket om handelsbojkott. Jag talade om företagsinvesteringar, vilket ju är ett vidare begrepp. Nu säger herr Geijer att det inte skulle ge någonting om vi förbjöd svenska företag att investera i Sydafrika, eftersom de har fört ut så mycket kapital att de skulle klara sig ändå. Jag tror ändå inte att det är riktigt på det sättet. Om man införde en lag som förbjöd svenskt kapital att etablera sig i Sydafrika skulle det naturligtvis få en effekt, det är inget tvivel om det. Ett sådant förbud skulle skada sydafrikanerna, fortsätter herr Geijer. Ja, det skulle naturligtvis skada rasistregimen i Sydafrika. Det förhåller sig nämligen så, att de människor i Sydafrika som är utsatta för det här barbariska systemet har krävt att man skall vidta ekonomiska sanktioner mot apartheidregimen. Då bör vi väl också ställa oss på de förtrycktas sida i Sydafrika. Och hur betraktar rasistregimen svenska investeringar i Sydafrika?

Jag menar alltså att om vi i Sverige tar initiativ till en lagstiftning om förbud mot investeringar i Sydafrika ställer vi oss på de förtrycktas sida, men ger också ett bidrag till den världsopinion som ändå är verksam och som kräver just förbud mot sådana investeringar. Vi kan alltså genom ett sådant svenskt ställningstagande också pressa på regeringar i andra länder att vidta samma åtgärder. Så talar herr Geijer om Rhodesia och nämner att i det fallet har vi en internationell bojkott. Men, herr Geijer, på grund av att svenska företag har etablerat sig i Sydafrika är också bojkotten av Rhodesia ihålig. Exempelvis Volvo, som nu producerar lastbilar i Sydafrika, kan kringgå den här internationella bojkotten, som Sverige deltar i, genom att från Sydafrika sälja lastbilar och personbilar till Rhodesia. SKF och ASEA kan göra på precis samma sätt osv. Genom att man har fritt fram för investeringar i Sydafrika kan man alltså kringgå bojkotten och sälja en massa varor till Rhodesia. Herr Geijer kommenterar inte alls Statsföretags etablering tillsammans med sydafrikanskt kapital. Vilken är hans uppfattning i frågan? Skulle man inte kunna tänka sig att herr Geijer åtminstone i det fallet skulle kunna medverka till ett initiativ för att inte svensk statsföretagsamhet också hjälper och understöder rasistregimen i Sydafrika? Det skulle vara intressant att få höra herr Geijers uppfattning om den saken.
Herr talman! Herr Måbrink sade vid ett par tillfällen att han tyckte att vi borde ställa oss på samma sida som den sydafrikanska befolkningen. Ja, naturligtvis skall vi göra det — det är ju också vad som sägs i utrikesutskottets betänkande. Jag skulle vilja säga att vi kunde vara beredda att gå ganska långt i våra åtgärder om vi bara hade en försäkran om att det vi beslutar får en praktisk effekt. Men om vi skulle skapa en lagstiftning som förbjuder företag att över huvud taget ha förbindelse med Sydafrika, utgår jag ifrån att man först och främst måste ha klart för sig att andra länder med likartade problem måste innefattas i en sådan lagstiftning. I det sammanhanget vill jag bara nämna Chile. Även om vi med det landet har mindre omfattande ekonomiska förbindelser har vi där problem av likartad natur. Situationen är dessutom den att om svenska företag lämnar dessa länder hyser flertalet andra länder ingen tvekan att gå in och överta den verksamhet, de kunder och de affärsförbindelser våra företag arbetat upp.

Sedan vill jag ta upp en annan fråga som herr Måbrink berörde, nämligen frågan om statliga företag. Jag måste erkänna att jag inte känner till det herr Måbrink nämnde om Statsföretag och bromsbandsfabriken, och jag kan därför inte kommentera detta. Däremot vet jag en del om Kreditbanken och de åtgärder som man där var på väg att vidta när det gällde dessa lånehistorier på den internationella marknaden. Jag försvarar inte alls detta; jag har själv stor andel i att det blev ett ingripande i rätt tid så att ärendet stoppades, och regeringen har en god ära i vad som skett. Denna händelse skulle jag vilja kalla för ett olycksfall i arbetet. I en stor bank kan sådana här saker hända när man har aningslösa tjänstemän som inte kan så mycket om politik men så mycket mer om bankteknik o. d. Jag kan således klart säga ifrån att jag inte på något sätt försvarar åtgärder av detta slag, och jag anser att svenska företag borde hålla sig för goda att bedriva en verksamhet av det slag som nu existerar i Sydafrika. Något förbud för våra företag att ha förbindelse med Sydafrika har inte införts, och jag kan inte se att det finns någon möjlighet att införa ett sådant. Men de svenska företagen borde själva ge akt på hur de bedriver sin affärsverksamhet i dessa länder, i synnerhet som deras verksamhet i allmänhet endast har en marginell betydelse utan några reella fördelar att tala om.
Herr talman! Vi kanske inte skall fortsätta den här diskussionen. Men herr Arne Geijer sade i sitt första anförande att det inte alls skulle vara svårt att införa ett förbud mot svenska företags investeringar i Sydafrika, och nu säger herr Arne Geijer att han inte kan se någon möjlighet att införa ett sådant. Jag tror att det är ganska enkelt att genomföra den här lagstiftningen, och om man gör det ställer man sig också på den sida där majoriteten av befolkningen i Sydafrika befinner sig. Regeringspartiets argumentation under en rad år har ständigt gått ut på detta: Kan man inte få en internationell bojkott och kan man inte få FN med, så är det hela meningslöst och verkningslöst. Jag tycker att det är ett falskt resonemang, och det är ett resonemang som uppfattas som att man springer ifrån den här frågan. Man vågar alltså inte ta klar ställning. Jag hävdar fortfarande att Sverige här skulle kunna gå i spetsen för att ta ordentliga initiativ mot rasistregimen i Sydafrika.
Herr talman! Om jag i mitt första anförande sade att det var en enkel sak att genomföra en bojkott, så lade jag till att det är ur teknisk synpunkt som det inte är så märkvärdigt. Med anledning av vad herr Måbrink senast sade vill jag påpeka att det här problemet är ju lika svårt i östländerna. Kan herr Måbrink på rak arm nämna några länder som har vidtagit åtgärder av det här slaget mot Sydafrika? Om det finns exempel så lär de inte vara särskilt många.
Herr talman! Nu kryper herr Arne Geijer bakom östländerna också! Men en sak kan jag säga herr Arne Geijer: Vad östländerna inte gör, det är att de inte genomför direkta företagsinvesteringar i Sydafrika. Däremot har östländerna handel med de här rasistregimerna, och det tycker naturligtvis vi inom vpk är precis lika avskyvärt som Sveriges engagemang. Detta är självklart, herr Arne Geijer. Men jag hoppas att befolkningen i Sovjet och i Östtyskland så småningom ser till att de ländernas regeringar slutar upp att handla med rasistregimer. Jag tycker emellertid det är litet onödigt av herr Arne Geijer att nu krypa bakom också östländerna. Tidigare har han krupit bakom USA, Västtyskland och sådana länder. Nu drar han in östländerna också. Vi tar självfallet avstånd från deras handel med de här regimerna.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 11 har fått en tankeväckande rubrik. Det handlar om motioner rörande svenska initiativ på de mänskliga rättigheternas område, och bland de där behandlade motionerna besvaras allra sist min motion 1161 som väckts vid detta riksmöte.

Sedan konstaterar utskottet att FN:s generalförsamling 1973 antog en resolution i vilken formuleras vissa principer avseende likställdhet vid skipande av rättvisa. Utskottet anser att det redan finns internationella regler av det slag som jag efterlyser i min motion, och därmed anser utskottet motionen besvarad. Jag skall inte ingå i polemik mot utskottet och inte ställa något särskilt yrkande. Jag är tacksam för utskottets skrivning. Men jag vill ändå säga att enligt min mening är det egentligen inte riktigt det svar som motionen kräver. Jag känner mig här alldeles hjälplös. Visserligen är det bra att det i konventionen uttalas att den anklagade skall kunna rådgöra med ett rättegångsbiträde som han själv har utsett. Men jag tvivlar på att det i bestämmelsen står att man kan ta det biträdet från vilket land i världen som helst eller åtminstone från något land som är medlem i Förenta nationerna. Jag är pessimist inför Sveriges utsikter att kunna göra någonting, men jag hoppas verkligen det. Demokratin i världen sitter trångt i dag. Våldet och mörkläggningen fortsätter. Allt större områden av vår gemensamma värld övergår till att bli någonting som liknar koncentrationsläger. Stat efter stat uppslukas av doktriner som innebär förlamning av mänsklig samvaro och samverkan, ja, som innebär isolering, likriktning och därför förtryck av oliktänkande. Och allt detta sker under demokratins namn. Var finns någon nation i dag som inte seglar under denna flagga - demokratin? I min motion har jag pekat på det ohyggliga tillstånd som råder på sina håll i världen. För oss är mänskliga rättigheter och rättssäkerhet = Nr 94 självklara ting, trostankeoch yttrandefrihet hör demokratin till. Fri Onsdagen den heten är lika omistlig för oss som den luft vi andas. Men mängder av 28 maj 1975 människor i världen lever i ett land som kallas deras eget men där de 2 sabrskpaper stan LA re praktiskt taget är fångar, där de alltid är under observation, där de behöver Svenska initiativ på pass för att resa inrikes, där de registreras om de samlas till ett politiskt de mänskliga möte eller en gudstjänst och där de alltid hotas av deportation för sin rättigheternas tros skull. område Jag skall belysa detta med ett enda exempel. En ingenjör och kristen samfundsledare från Kiev, Georgij Petrovitch Vins, har genom vetenskapsmannen Andrei Sacharov vädjat till den demokratiska ännu fria världen om hjälp. Han har varit straffad, som det heter, tidigare och fick i fjol höst och vinter vistas i fängelse i väntan på rättegång. Fjorton dagar efter det att jag skrivit denna motion ägde plötsligt rättegången rum. Fick då Vins hjälp utifrån under rättegången, om man nu skall kalla det för en rättegång? Han hade själv begärt att få en advokat från Norge som heter Alf Holm. Genom släktingar och Andrei Sacharov hade denna vädjan gått fram och Alf Holm var beredd att resa. Men den norske advokaten vägrades inresetillstånd, och Vins dömdes de första dagarna i februari till fem års fängelse och därefter fem års förvisning. Vins underkände juryn och framhöll att den bara bestod av ateister, att den var jävig, men man lyssnade inte till honom. Han anhöll dessutom om att en expertkommission skulle undersöka omfattningen av alla åtgärder som vidtagits mot troende i Sovjet från 1929 och framåt, men ingen lyssnade till honom. Domen är oerhört hård. Och det tycks vara för sent att göra någonting för denne Vins. Han dömdes dels för ”lösdriveri”, dels för antipatriotisk verksamhet, men djupast sett var det för att han hade undervisat sina barn i vad han själv trodde på. Han fick alltså ingen hjälp. Jag vill gärna uttala en lågmäld protest mot vad som har skett, ett direkt från mitt hjärta gående deltagande. Jag skulle också vilja vädja till Sveriges folk att besinna vad som skett i så många år och så nära oss. Miljoner människor — och miljoner igen — har upplevt förlusten av frihet, egendom och somliga av dem även förlusten av livet. Det finns ingen makt i världen som är så imperialistisk som den som är Georgij Petrovitch Vins hemnation. Så många folk är undertryckta och så många enskilda människor är misshandlade och så många kristna har där förlorat rätten till personlig integritet. Jag vet att somliga säger att sådana här tal och motioner skadar i stället för att hjälpa, men kristna människor i dessa länder har sagt att det inte är så. Meningsyttringar är inte utan verkan. Kyrkornas världsråd har t.ex. gjort en vädjan för den här mannen liksom för andra, och det har hänt en gång, när den baptistiska världsalliansen riktade en appell till de styrande i det här landet, att 50 av de fångna blev frigivna. Jag tror därför att ett kraftfullt agerande från den fria världen och från en demokrati inte är meningslöst. Men samtidigt finns naturligtvis också 217 tvivel på det hos mig. Jag skall bara erinra om en debatt bland många som jag varit åhörare till eller deltagare i sedan jag kom till riksdagen. Det var 1967 på hösten, när vi talade i samma fråga. Jag citerade då: ”Vi kan inte annat än fördöma alla former av förföljelse mot oliktänkande i vilket land det än sker.” Citatet är hämtat från ledaren av världens mäktigaste diktaturstat, som då firade 50-årsjubileum av sin tillblivelse. Alltså: ”Vi kan inte annat än fördöma alla former av förföljelse mot oliktänkande i vilket land det än sker” — i Sydafrika, eller i Sverige, om det skulle finnas här — men i sitt eget land har man ingen förståelse för oliktänkande! Det måste vara ett oerhört hyckleri. Och det som gällde år 1967 gäller än. Jag skall inte trötta kammaren länge —- även om älgjakten inte är det enda som får ta tid — med att föredraga excellensen Torsten Nilssons svar på en fråga av herr Johansson i Skärstad. Svaret lämnades den 7 december 1967. Jag tycker det var ett bra svar, och jag tycker ännu att det är ett bra svar att hänvisa till de mänskliga rättigheterna. Excellensen slutar sitt svar med att peka på att i FN:s tredje utskott har diskuterats ett förslag till en konvention rörande eliminering av alla former av religiös ofördragsamhet, osv. Det har gått åtta år sedan dess — och ingenting har skett. Sedan rättegången mot Vins avslutats i mars månad skrev den dömde kristne ledarens mor ett brev om rättegången i Sovjet, vilket jag har haft möjlighet att ta del av genom Slaviska missionen. Det är ett gripande dokument. Inte heller det skall jag läsa upp här, men om det är någon som är intresserad av att ta del av det, kan jag förmedla detta. Det är ändå mitt hopp att sådana här grova brott mot mänsklig integritet och mot våra djupaste demokratiska principer till slut skall komma så många människor att reagera att det måste bli en ändring. Jag skall i det sammanhanget också passa på att säga att det finns få saker som har gripit mig så djupt som när en liten pojke föll i en gränsflod för en tid sedan och fick drunkna, under det att företrädare för en stat som också talar högt om demokrati stod och såg på utan att göra någonting för att rädda honom. Det är kanske meningslöst att lägga en blomma på en okänd soldats grav, men det här lilla talet vid den här sena timmen vill ändå vara en hälsning till denne man som nu senast har dömts och till hans otaliga medfångar och martyrer utan namn.

Jag kommer inte att begära ekonomiska sanktioner mot den här nationen. Jag tror att vi skall samarbeta och ha handel med det rike det gäller. Jag har respekt för folket där — det finns mycket hos det folket som är imponerande och varmt. Det fruktansvärda är att det har kommit i händerna på en doktrin, på förbrytare av det här slaget.

Herr talman! I propositionen 85 konstateras, att Malta räknas till Europas fattigaste länder. Det påpekas också att Maltas regering alltsedan Malta 1964 blev en självständig stat har strävat efter att hävda landets oberoende och att skapa en grundval för en självständig ekonomi. Jag vill på intet sätt bestrida att denna beskrivning av den lilla republikens politiska och ekonomiska situation är riktig. Det är, såvitt jag vet, en riktig skildring, och det finns all anledning att önska republiken Malta framgång såväl när det gäller bevarandet av sitt oberoende som stabiliseringen av ekonomin och stärkandet av demokratin. I propositionen föreslås att Sverige som gåva till Malta skall ge 700 000 kr. Som motiv för gåvan anför statsrådet att ”en svensk gåva till landets parlament finner jag ligga i linje med Sveriges traditionella stöd för nationella oberoendesträvanden och för befästandet av en demokratisk samhällsutveckling”. Det låter ju vackert. Men såvitt mig är bekant så är varken landets oberoende eller dess demokratiska samhällsutveckling f.n. hotad, och skulle de verkligen vara det förefaller det minst sagt märkligt om den svenska insatsen med 700 000 kr. skulle kunna vara ett stöd i försvaret mot yttre hot eller hot inifrån. De 700 000 kronorna är ju dessutom enligt förslaget avsedda till möbelinredning för parlamentets plenisal i Valetta — en möbelinredning som i och för sig kan vara motiverad. Det lär vara en dålig möbeluppsättning man har där — och kanske inte bara i det parlamentet. Men en möbelinredning förefaller vara ett egendomligt medel i kampen för att, som propositionen säger, befästa en demokratisk samhällsutveckling. Till saken hör dessutom, herr talman, att gåvan från början var av betydligt större omfattning, närmare bestämt i storleksordningen 2 milj.kr. Beloppet har, såvitt mig är bekant, sedan successivt reducerats under de gångna veckorna. Därvid har, såvitt jag vet, såväl statsoch utrikesministern som partiledarna varit invecklade i diskussioner. Motiven för regeringsförslaget är således något egendomliga, och gåvans karaktär är inte heller av traditionell art, varför vi moderater har yrkat avslag på propositionen. Det visade sig ju också att en rad ledamöter från folkpartiet och centern yrkade avslag med i stort sett samma motivering som anfördes i den av herr Strindberg väckta motionen. Det är kanske något förvånande att dessa krav inte har följts upp av andra än moderaterna i utskottet. I stället har man på fem rader i utskottsmajoritetens skrivning utan motivering men delvis med avståndstagande från propositionsskrivningen ”med hänsyn till omständigheterna” ändå beslutat tillstyrka propositionen och därmed alltså avstyrkt motionerna. Det skulle naturligtvis vara av ett visst värde om någon representant från utskottsmajoriteten, som alltså inte till alla delar instämmer i propositionen, här talade om i vilken utsträckning man inte instämmer. Det vore även intressant att få veta vilka ”speciella omständigheter” det är som man har tagit hänsyn till när man ändå tillstyrker propositionen. Herr talman! Det skulle säkert finnas mera att säga om detta, men vid denna sena timme skall jag inte göra mer än yrka bifall till den reservation som har fogats till utskottets betänkande och som bär herr Hernelius och mitt namn. Jag vill upprepa att det givetvis inte är någon som reser någon invändning mot en möbelgåva som sådan till Malta. Vad som alltså förbryllar är storleksordningen lika väl som omständigheterna.

Herr talman! Det är kanske ett något egendomligt ärende vi har att behandla i riksdagen denna natt. Propositionen motiverar förslaget om det här anslaget på 700 000 kr. till en möbelgåva till Malta med att Malta har strävat efter att hävda landets nationella oberoende. Det gäller ju ett område som alltmer kommer att dras in i stormaktspolitiken. Och Malta har vädjat om detta bidrag bl.a. med hänvisning till sin samhörighet med den västerländska kulturkretsen. Det är uppenbart för envar att det är väldigt svårt att finna något samband mellan de motiveringar som anförs i motionen och det förslag som läggs fram i motionen om bidrag till möbleringen av Maltas parlament. Jag kan inte heller uppfatta utskottets skrivning på annat sätt än som ett avståndstagande från de motiveringar som finns i propositionen, och jag tror nog att utskottsmajoritens formulering får betraktas som en ganska skarp reprimand såväl till statsministern som till utrikesministern för deras sätt att handlägga den här frågan. Utskottet har ändå velat bifalla förslaget ”med hänsyn till omständigheterna i detta fall”, som det säger. Det har redan tidigare från denna talarstol efterlysts vilka omständigheter utskottet har tagit hänsyn till, och eftersom de inte anges i betänkandet är det kanske tillåtet att spekulera litet grand i vilka omständigheterna kan vara. Man får onekligen uppfattningen att huvudmotivet till att utskottet har velat bifalla förslaget trots att det inte delar motiveringen, i varje fall inte i alla delar, är att utskottet velat rädda ansiktet på ledande företrädare för vårt land som kanske har varit litet för frikostiga med att ge löften. Jag har i och för sig förståelse för utskottsmajoritetens ambition att i detta sammanhang rädda vad som räddas kan och undvika alltför pinsamma situationer på det internationella fältet. Men jag tycker ändå inte att riksdagen bör låta binda sig av regeringsföreträdare på det sättet. Det måste vara riksdagens sak att ta ställning till vilka anslag som skall ges till främmande länder och vilka former biståndsåtgärderna skall ha. Vi har nog alla varit med om att i något utskott göra hårda prioriteringar av belopp i den här storleksordningen. Även om summan inte är så enormt stor är den tillräckligt stor för att inte lättvindigt bli föremål för generös löftesgivning. Det kan finnas många anledningar till att stödja ett land som Malta, men det måste vara mycket lätt att hitta bättre sätt att stödja Maltas ekonomiska utveckling och strävan efter en oberoende politik än att ge bidrag till parlamentets möblering. Jag är i och för sig den förste att anse det värdefullt för parlamentariker att ha goda möbler, bekväma omständigheter och en vacker miljö att arbeta i, men trots detta är det uppenbart att svenska biståndsinsatser — det här måste ses som en biståndsinsats även om det inte går via biståndsanslaget — bör ha en annan form än den som föreslagits. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som har fogats till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Både herr Wijkman och herr Granstedt har fäst sig vid några formuleringar i utskottets skrivning. De påpekar att vi ”med hänsyn till svårigheterna i detta fall” har tillmötesgått propositionens krav och spekulerar också i varför vi har gjort det. Herr Granstedt tror att formuleringen är en skarp reprimand till statsministern och regeringen i övrigt och spekulerar i att vi är i färd med att rädda ansiktet på regeringen genom att tillmötesgå propositionens förslag och leverera den här skrivningen. Det är ingalunda på det sättet. Vi har velat hugfästa en högtidlighet genom att ge Malta en gåva. Malta har önskat en möblering till sitt parlament, och det är det önskemålet vi tillmötesgår. Moderaterna skriver i sin motion att de vill ge en gåva av mer vanligt slag. De avvisar alltså inte tanken på att ge en gåva. Vi har i utskottet gång efter annan frågat moderaterna: Vad vill ni ge i stället? Vi får inget svar av dem, om det är kristallkronor eller kaffeserviser eller vad det kan vara har vi inte fått klart för oss. Men de är inte nöjda med att vi skall ge Malta en bättre utrustning till sitt parlament. Att skrivningen blivit på det här sättet är väl ett uttryck för det parlamentariska läget i det här huset, där de borgerliga var ovilliga att över huvud taget tillmötesgå propositionen. Man trodde väl att man skulle kunna ge regeringen en klackspark i förbifarten och för att undvika en lottning i ett sådant här ärende är den här skrivningen en kompromissprodukt, som resulterar i att även Sverige kan delta bland de länder som vill ge Malta en gåva. Man säger i moderaternas motion framför allt att det är en märklig gåva. Då vill jag erinra kammarens ledamöter om att jag fått en förteckning i dag från utrikesdepartementet på de länder som givit gåvor och på vad slags gåvor man givit, och den visar att det ingalunda är någon märklig gåva Sverige givit. Den här sammanställningen, som är gjord av svenska ambassaden i Rom, är några månader gammal — det har kommit flera förteckningar sedan dess — och den upptar följande gåvor: Australien har skänkt utsäde. Österrike har givit anslag till en musikskola och anslag till skogsprojekt. Canada har beviljat I miljon dollar i räntefria lån, 7 500 kanadensiska dollar för industrikampanj. Danmark har givit 500 000 danska kronor till teknisk utrustning samt en donation av avelsfår, baggar och tackor. Tyska Förbundsrepubliken har givit medel till teknisk assistans, ett anslag på 3 miljoner DM. Man har även givit jordbruksredskap, transportfordon, drivhus, polisutrustning, patrullbåtar, utrustning för Maltas radio, böcker och audiovisuella hjälpmedel. Frankrike har givit materiel som kan underlätta telekommunikationerna, vetesändningar, 15 miljoner francs i lån och 30 miljoner i kommersiella krediter. Italien har givit citrusträd, utrustning för en handelsskola, vete, polisutrustning och radioutrustning. Kina har givit räntefria lån. Korea har givit maskinverktyg. Libyen har givit trä och maskiner, medicinsk utrustning och borrverktyg. Norge har givit 500 000 norska kronor. Spanien har givit en donation i citrusträd och möbler till officiell byggnad. Schweiz har givit utrustning till en handelsskola. Ungern har givit vetenskaplig utrustning för undervisningsdepartementet. Cypern har givit trädplantor. Nya Zeeland har givit mjölkprodukter. England har givit trädplantor, anslag till restaurering av historiska byggnader och böcker. USA har givit livsmedel, 2 miljoner dollar i överskottsutrustning och S miljoner i räntefria lån. Sovjetunionen har givit trädplantor. Detta är alltså en provkatalog på de gåvor som givits, och i det här sammanhanget blir den svenska leveransen av bänkar till Maltas parlament ingalunda någon märklig eller unik gåva. Vi hade med den skrivning vi gjorde föreställt oss att vi skulle ha kunnat bli eniga, att det skulle vara glada givare i det svenska parlamentet som ställde upp bland andra glada givare och att vi skulle slippa få dessa sura, beska och ovilliga kommentarer, som avgivits från talarstolen alldeles nyss.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

Herr talman! Ju längre herr Palms uppräkning blev av olika gåvor från olika länder till Malta, desto orimligare framstod vår egen möbelgåva. Var och varannan av de gåvor som herr Palm räknade upp var ju vettiga, rimliga saker som verkligen skulle hjälpa det här fattiga landet till snabbare utveckling. Det var utsäde, stöd till ett skogsprojekt, teknisk utrustning, baggar och tackor — ja, de förökar sig ju också — det var teknisk assistans, telekommunikationsutrustning osv. Det är inte det att vi skulle vara ”sura givare” eller dåliga givare, utan det är gåvans art och över huvud taget omständigheterna det är fråga om. Sedan säger herr Palm att utskottsbetänkandet är en typisk kompromissprodukt och att ni inte har menat att ge regeringen en klackspark. Det var så herr Palm uttryckte sig. Men vad menar ni då med de här formuleringarna? Jag förstår ingenting. Både herr Granstedt och jag bad ju om en förklaring på de här något underliga formuleringarna, men vi har inte fått någon. Sanningen är den, herr Palm, att riksdagen inte skall bindas upp på det här sättet. Jag håller helt med herr Granstedt. Det kanske inte skulle skada att den socialdemokratiska regeringen, och för den delen även det socialdemokratiska partiet, en och annan gång tänkte över den situation ni befinner er i. Det är inte en majoritetsställning. Man får vara litet mer försiktig när man lovar ut gåvor vitt och brett. Från början var gåvan inte av storleksordningen 700 000, som är det belopp vi diskuterar nu, utan betydligt större. Jag upprepar: Det är inte njugghet gentemot Malta, som är ett litet fattigt land, det är omfattningen och arten av gåvan som gör att vi protesterar. Herr Palm sade att vi främst har fäst oss vid vissa formuleringar i betänkandet. Nej, vi har i reservationen fäst oss vid gåvan och omständigheterna kring gåvan. Högtidlighet eller inte, herr Palm, jag tror vi kan vara överens om —- åtminstone utanför den här kammaren =— att detta är en ganska olycklig incident. Så här skall det inte gå till.
Herr talman! Jag begärde replik innan herr Palm kom med sin utomordentliga exemplifiering på vilka gåvor andra länder har kommit med. Sedan skall jag bara konstatera att ingen kan ju argumentera bättre för reservationen än vad herr Palm gör. Jag vill bara rikta ett varmt tack till herr Palm för att han på detta sätt har visat hur man kan ge vettiga gåvor till ett land som Malta, gåvor som på ett aktivt sätt bidrar till landets ekonomiska utveckling. Det var ju synd att man inte tittade på den här listan med dessa fina exempel innan man lade fram propositionen. I så fall hade vi kanske kunnat få en proposition, som vi hade kunnat bifalla och bifalla med glädje.
Herr talman! Herr Wijkman frågar varför vi har gjort dessa formuleringar i utskottets skrivning. De är priset för att vi skulle bli någorlunda eniga i skrivningen. De var villkoret för att folkpartiet och centern skulle gå loss ur moderaternas omfamning. Sedan säger herr Wijkman att man enligt moderaternas motion ville att vi skulle ge en gåva som i dylika sammanhang är av mer vanlig karaktär. Jag har ett par tre gånger frågat moderaterna i utskottet vad de ville ge i stället, men jag har inte fått något svar. De har inte haft ett enda uppslag att ge. Nu är man tacksam när jag här i kväll står och läser från den lista som vi har fått från Romambassaden och som talar om vad andra länder har givit. När man går till attack mot gåvans karaktär borde man ha kläckt ur sig något annat uppslag som vi hade kunnat ta upp. Det har alltså inte skett.

Herr talman! Att utskottets skrivning är en kompromissprodukt framgår nästan av texten. Det har också herr Palm understrukit. Men då tycker jag att det är ganska olämpligt att herr Palm gör självständiga tolkningar av texten. Det står i betänkandet att Sverige endast undantagsvis bör utlova gåvor av föreslagen art till ett annat land. Vad som står gäller både för den tid som har varit och för tid som kommer. Vidare står det i betänkandet: ”Med hänsyn till omständigheterna i detta fall och utan att till alla delar instämma i propositionens ordalydelse —=-=-.” Det gäller lika mycket, och vi andra som är med i utskottet undanber oss några speciella tolkningar från herr Palm. Med hänsyn till de speciella omständigheter som förevarit står jag bakom utrikesutskottets betänkande och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Palm säger att vi inte har presenterat något förslag om en annan gåva. Det var inte vår uppgift. Vi fick efter mycket om och men ett nedbantat regeringsförslag om de 700 000 kronorna. Det är inte vår sak att sitta i utskottet och diskutera utfästelsen om den här gåvan. Vi har sagt flera gånger i utskottet: En möbelgåva, all right, men för en helt annan summa pengar, alltså ett mycket mindre belopp. Debatten mellan herr Palm och herr Bengtson skall jag inte lägga mig i. Men apropå moderaternas famn vill jag uttrycka förhoppningen att fler låter sig omfamnas, eftersom det är så svårt att nå enighet om vad man menar med den s.k. kompromisslinjen.
Herr talman! Socialdemokraterna var beredda att ta propositionen utan några som helst kommentarer, men det blev en lång diskussion om dessa formuleringar. Det känner de till som var med i sammanhanget. Sedan hör det till saken — jag har sagt det förut — att Maltas regering har begärt den här möbeluppsättningen. Jag tycker att det är rimligt att tillmötesgå detta önskemål.

Herr talman! Jag tar inte till orda i denna fråga för att plädera för min motion utan fastmer för att anlägga några principiella synpunkter på utskottsbetänkandet. I motionen 2145 hemställs att riksdagen beslutar att regeringen inte utan riksdagens godkännande medger Liber Grafiska AB att upphöra med korrespondensundervisning eller väsentligt minska utbudet av sådan verksamhet. Motionen har tillkommit därför att vi anser att korrespondensundervisningen, särskilt för människor i glesbygd, är av så stort intresse att den även i fortsättningen bör finnas att tillgå som ett alternativ till annan undervisning. Efter den sedvanliga sakframställningen säger utskottet följande: ”Utskottet som finner den av Hermods bedrivna verksamheten värdefull, i synnerhet för många grupper människor som annars inte skulle få tillgång till viss undervisning, förutsätter att större förändringar beträffande nu ifrågavarande utbildning m.m. kommer att underställas riksdagen.” Utskottet instämmer alltså såväl i motionens syfte som i dess yrkande. Men så kommer slutklämmen: ”Utskottet hemställer att riksdagen avslår motionen —---.” Det måste väl betraktas som en logisk kullerbytta att först helt instämma i både motionens syfte och dess yrkande och sedan avstyrka den. En sådan utskottsbehandling stärker sannerligen inte riksdagens anseende. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag hemställer att man för framtiden ställer sig dessa påpekanden till efterrättelse.

Herr talman! Jag har inga synpunkter på hur utskottet har behandlat herr Wachtmeisters motion. Utskottets behandling förefaller dock, såvitt jag kan bedöma den, riktig och logisk. Låt mig så här sent bara säga att jag som riksdagsman för fyrstadskretsen är glad över att riksdagen nu kan fatta ett enhälligt beslut om godkännande av avtalet om den framtida verksamheten vid Hermods. 227 Det betyder, herr Wachtmeister, att korrespondensundervisningen kan leva vidare, även om det sker i ändrade verksamhetsformer. Samgåendet mellan Hermods och det statliga bokförlaget Liber Grafiska är också det bästa sättet att säkra personalens anställningstrygghet. Det tror jag alla är överens om. Personalorganisationerna har ställt upp bakom detta samgående, därför att de vet att den långsiktiga anställningstryggheten bäst gagnas av ett samgående och en fortsatt verksamhet inom ramen för en större enhet. Hermods nuvarande svåra ekonomiska situation hänför sig inte enbart till nedgången i antalet korrespondensstuderande utan beror också på förluster inom förlagsverksamheten. Under en sjuårsperiod har antalet korrespondensstuderande sjunkit med inte mindre än 72 000 och det var 1973 nere i 33 000. Det är en komplicerad verklighet som döljer sig bakom det här förhållandet. Det är inte bara fråga om avgifter och liknande, utan naturligtvis också om bl.a. utbyggnaden av alternativa utbildningsformer. Men en betydande del av svårigheterna ligger också, som sagt, på förlagssidan. Sedan vill jag något kommentera vad herr Wachtmeister tog upp i sitt inlägg här i dag och vad han tagit upp i sin motion. Den motionen andas uppenbarligen misstanken att staten skulle vara ute för att lägga ner korrespondensverksamheten. Men jag tror att herr Wachtmeister kan vara helt lugn, och hans motion kunde i och för sig ha varit oskriven. Jag vill inte genom att säga det starta någon debatt i den här frågan i denna sena timme, men jag vill ändå klargöra detta. Det är helt naturligt att staten inte skulle satsa 6 miljoner för att rädda Hermods och den där bedrivna verksamheten om man hade för avsikt att lägga ner. Alla är överens om att korrespondensundervisningen måste leva vidare i anpassade former — det är ett definitivt samhällsintresse. Däremot behöver vi en viss sanering av det nuvarande kursutbudet. Vi har en brokig skara av kurser. En del är föråldrade, i andra fall är det fråga om dubbletter och ytterligare en del kurser har mycket låga anmälningssiffror — mindre än tio deltagare per år. — De här kurserna kan inte få vara heliga kor, som går fria från varje prövning. Jag vill ha det sagt beträffande kursutbudet, eftersom jag utgår från att utskottets skrivning inte innebär att man vill lägga hinder i vägen för den varsamma och successiva sanering av Hermods kursutbud som nu måste ske om företaget skall kunna komma på fötter igen. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet nr 22.

Herr talman! Då riksdagen i december förra året behandlade regeringens förslag till reformprogram på pensionsområdet framhöll jag att pensionsreformerna innebar förbättringar av pensionärernas ekonomiska trygghet som till sin omfattning saknade motsvarighet sedan ATP-reformen. Det då beslutade reformprogrammet träder i kraft under åren 1975 och 1976 och har börjat redan den 1 januari detta år genom höjning av folkpensionens grundbelopp och genomförande av mildare inkomstprövningsregler för hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Den I juli i år tas nästa steg genom förbättrade handikappersättningar och vårdbidrag inom folkpensioneringen, en reform som innebär betydligt mildare krav för rätt till särskilt stöd vid handikapp. Till detta kommer den 1 juli en höjning av förmögenhetsgränserna för kommunalt bostadstillägg till folkpension med anledning av de nya taxeringsvärdena på fastighet. Den 1 juli nästa år genomförs den lagstadgade sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år och samtidigt en höjning av pensionstillskotten för dem som saknar ATP eller har låga ATP-belopp, jämte särskilda pensionsförbättringar för unga invalider och andra förtidspensionärer genom fördubblade pensionstillskott. Detta reformprogram fullföljs nu genom den föreliggande propositionen om rörlig pensionsålder. Vid de senaste årens reformering av det svenska pensionssystemet har särskilt beaktats att åldrandet sker mycket individuellt. 1970 och 1972 års förtidspensionsreformer har vidgat möjligheterna till tidigare pension i första hand för äldre förvärvsarbetande med tungt och pressande arbete och har för många inneburit en kraftig sänkning av pensionsåldern. Det är också av stor betydelse att samhällets omsorg om de äldre utformas så att pensionärstillvaron underlättas. Jag vill här erinra om den under förra året tillsatta pensionärsundersökningen som nu kartlägger de äldres situation då det gäller social omvårdnad och andra levnadsbetingelser. Kartläggningen skall bl.a. belysa samhällets möjligheter att ge de äldres tillvaro ett sådant innehåll att pensionstiden blir meningsfull och positiv. Det svenska pensionssystemet inrymmer redan nu en rörlighet beträffande pensionsåldern genom förtidspensioneringen och systemet med förtida och uppskjutet uttag av ålderspension. I olika sammanhang har betonats att övergången från arbetslivet till pensioneringen bör underlättas genom en rörlig pensionsålder och att rörligheten bör gälla både före och efter den allmänna pensionsåldern. Från fackligt håll har särskilt framhållits att pensionsanordningar bör utformas så att de ger möjlighet till en mjuk övergång från förvärvsarbetet till pensioneringen.

Pensionskommittén lämnade sitt betänkande om rörlig pensionsålder i januari, och efter sedvanlig remissbehandling har arbetet med propositionen bedrivits skyndsamt för att beslut om reformerna skulle kunna fattas redan under våren. Härigenom skapas nu tidsmässigt utrymme för arbetsmarknadens parter att genomföra de anpassningsförhandlingar beträffande gällande pensionsavtal som är erforderliga med hänsyn till pensionsålderssänkningen och de nya reglerna om rörlig pensionsålder. Som socialförsäkringsutskottet framhåller i sitt betänkande är det viktigt att detta tidsprogram har kunnat hållas. Den nu framlagda propositionen bygger i huvudsak på pensionskommitténs betänkande om rörlig pensionsålder. Rätten till delpension vid övergång till deltidsarbete har av regeringen principiellt ansetts vara av sådan betydelse att den bör vara lagfäst, och i det avseendet är den föreslagna pensionsreformen mera långtgående än kommittéförslaget. Genom att delpensionsfrågan — i enlighet med förslag under remissbehandlingen från bl.a. LO, Pensionärernas riksorganisation och riksförsäkringsverket — i sin helhet löses lagstiftningsvägen följer vi den tradition på socialförsäkringsområdet som fick sin fasta förankring vid ATP:s tillkomst. Samhället kommer genom lagstiftningen att svara för lösningen av delpensionsfrågan samtidigt som arbetsmarknadsparterna får till uppgift att tillskapa erforderliga deltidsarbeten. Förslagen i propositionen ger olika möjligheter att förlägga tidpunkten för pensioneringen till mellan 60 och 70 års ålder. Arbetsinsats och pensioneringstidpunkt kan därigenom anpassas efter individuella behov och önskemål. Det föreslagna systemet för en rörlig pensionsålder kan i korthet beskrivas på följande sätt: Den som av medicinska eller arbetsmarknadsmässiga skäl inte kan arbeta fram till den allmänna pensionsåldern vid 65 år skall liksom nu kunna få förtidspension från folkpensioneringen och ATP. Förtidspension på dessa grunder skall efter individuell prövning kunna utgå mellan 60 och 65 års ålder. Pensionsnivån är i sådant fall densamma som ålderspensionen från folkpensioneringen och ATP vid 65 års ålder. — Jag vill i detta sammanhang erinra om att pensionskommittén vid sin uppföljning av reformeringen av förtidspensioneringen konstaterat att förtidspensionen utvecklats från en sjukoch invalidpension till en pension med individuell pensioneringstidpunkt för dem som har störst behov av varierande pensionsålder och att förtidspensioneringen fått stor betydelse. Jag konstaterar också att utskottet inte haft någon erinran mot mitt förslag att slopa 63-årsåldern som en riktpunkt för bedömningen av begreppet äldre försäkrade när det gäller rätten till förtidspension. Framdeles kommer förtidspensioneringen därigenom att utgöra en integrerad del i den allmänna pensioneringens regelsystem för möjlighet till rörlig pensionsålder mellan 60 och 65 år. Förtida uttag av ålderspensionen från folkpensioneringen och ATP föreslås i propositionen kunna ske från 60 års ålder och avse hela eller halva pensionen. Uttaget av hel eller halv ålderspension skall också kunna uppskjutas till mellan 65 och 70 års ålder. Den del av pensionen som tas ut i förtid eller skjuts upp omräknas för hela pensionstiden efter i princip försäkringsmässiga grunder. Den nuvarande reduktionsfaktorn sänks till 0,5 96 för varje månad som pension utgår före den allmänna pensionsåldern. Vid uppskjutet uttag sker på motsvarande sätt en bestående uppräkning med 0,6 96 för varje månad som pension inte tas ut mellan 65 och 70 års ålder. Pensionspoäng för ATP skall kunna tjänas in för förvärvsarbete samtidigt med förtida uttag av halv ålderspension. Spärren mot upprepade framställningar om förtida eller uppskjutet uttag av ålderspension föreslås slopad. Det blir därigenom möjligt att mellan 60 och 70 års ålder vid varje tidpunkt anpassa pensioneringen efter personliga förutsättningar. För den som med uppskjutet pensionsuttag fortsätter att förvärvsarbeta efter den allmänna pensionsåldern förstärks skyddet från sjukförsäkringen. Den viktigaste nyheten i propositionen gäller förslaget om en lagfäst pensionsförsäkring för delpension vid övergång till deltidsarbete. Den ger helt nya möjligheter att trappa av arbetsinsatsen under de sista yrkesverksamma åren och att på så sätt få en mjuk övergång från arbete till ålderspension. Den nya delpensionen knyts till arbetsanställning på deltid och kan därvid efter egna önskemål tas ut mellan 60 och 65 års ålder. För att ha rätt till delpension skall man som anställd ha haft pensionsgrundande inkomst inom ATP för minst tio år efter 45 års ålder. Dessutom skall man uppfylla arbetsvillkoret enligt reglerna för arbetslöshetsstödet, dvs. ha förvärvsarbetat under minst fem av de senaste tolv månaderna. Den återstående arbetstiden skall motsvara i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Motivet härför är att arbetstiden skall ha så stor omfattning att den alltjämt medför rätt till sociala förmåner av olika slag. Pensionsnivån blir 65 96 av det inkomstbortfall som uppstår vid övergången till deltidsarbete. Man utgår därvid från den sjukpenninggrundande inkomsten före och efter övergången till deltidsarbete. Den disponibla inkomsten kommer vid en kombination av deltidsarbete och. delpension i vanliga inkomstlägen att ligga mellan 85 och 90 96 av den föregående inkomsten vid heltidsarbete. Det fastställda pensionsbeloppet värdesäkras genom anknytning till basbeloppet. Delpensionen skall inte reducera ålderspensionen från folkpensioneringen och ATP från 65 års ålder. Den som vill fortsätta deltidsarbete efter 65 års ålder kan ersätta delpensionen med uttag av halv ålderspension från folkpensioneringen och ATP. Delpensionen skall också räknas som pensionsgrundande inkomst från ATP. De grundläggande bestämmelserna om delpension anges i en särskild lag om delpensionsförsäkring som avses bli kompletterad med tillämpningsföreskrifter av riksförsäkringsverket. Delpensionen skall administreras av verket och de allmänna försäkringskassorna. Den finansieras helt genom en särskild socialförsäkringsavgift från arbetsgivarna. Reformkostnaden för delpensionsförsäkringen beräknas under de första åren till ca 400 milj.kr. per år. För att finansiera reformen föreslås ett årligt avgiftsuttag på 0,25 96 av löneunderlaget för arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter. Avgiften skall tillföras en särskild fond hos riksförsäkringsverket, från vilken delpensionen i sin helhet finansieras. Med hänsyn till att reformen avses träda i kraft den 1 juli 1976 kommer avgiftsuttaget för kalenderåret 1976 att utgöra 0,125 96. Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande uttalat att de förslag som lagts fram i propositionen är ägnade att tillgodose högt ställda krav på ett system för rörlig pensionsålder. Utskottet har också framhållit att den delpensionsförsäkring som föreslås i propositionen i ett internationellt perspektiv framstår som unik och banbrytande. Förslagen om att öka pensionsålderns rörlighet har även i den allmänna debatten fått ett positivt mottagande, inte minst från den fackliga rörelsen. Jag finner det självfallet tillfredsställande att den i propositionen föreslagna pensionsreformen vid utskottsbehandlingen i riksdagen också har fått bred parlamentarisk anslutning. Behandlingen här i kammaren av de motioner som väckts med anledning av propositionen och de övriga motioner som utskottet tagit upp i detta sammanhang skall jag inte föregripa i detta inlägg. Jag vill dock notera att bland de motioner som väckts med anledning av propositionen intar partimotionen från folkpartiet en särställning. I motionen instämmer folkpartiet uttryckligen i huvudlinjerna i det i propositionen framlagda förslaget till ett system för rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. Det är också följdriktigt, eftersom folkpartiet i pensionskommittén var ensamt bland de borgerliga partierna för att ta klar ställning till en lagstiftningslösning av delpensionsfrågan. Centerpartiet och moderaterna, som för några månader sedan mot pensionskommitténs majoritet ansåg att hela delpensionsfrågan skulle lösas avtalsvägen, har nu ändrat sig och instämt i utskottets uttalande om lagfäst delpension enligt regeringens förslag i propositionen. Jag vill notera detta förhållande. Omvändelsen till att biträda ett regeringsförslag om en lagfäst pensionsreform gick snabbare den här gången än då det gällde ATP-striden. En fråga som tilldragit sig stor uppmärksamhet i den allmänna debatten om delpensionsförsäkringen gäller kombinationen med deltidsarbete. Jag vill här först framhålla att kombinationen av deltidsarbete och delpension är själva grunden för den nya pensionsformen. Därigenom tillgodoses de krav på en pensionsanordning med möjligheter till en mjuk övergång från förvärvsarbete till ålderspension som med stor kraft förts fram av fackföreningsrörelsen. Idén till denna helt nya pensionsform fördes ursprungligen fram av Metallindustriarbetareförbundet. Vi har från regeringens sida tagit fasta på det behov av ett slagkraftigt alternativ till förtidspensionen som låg bakom Metalls initiativ och på LO:s uttalade uppfattning om den stora betydelsen av en sådan pensionsreform som kombinerar deltidsarbete och delpension. Det är intressant att då notera hur moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna ofrivilligt tycks ha bildat en allians mot denna grundprincip i den nu föreslagna delpensionsförsäkringen. När man från dessa båda håll uttalar sig för en delpension utan förening med deltidsarbete, så visar detta hur man förbiser eller vill skjuta åt sidan själva idén och grundtanken om en pensionsanordning där förvärvsarbetet successivt kan trappas av före övergången till hel pension. Vill någon helt lämna förvärvsarbetet och gå i pension före 65 års ålder, har vi ju redan en pensionsform för detta genom förtidspensioneringen — och som jag redan framhållit kommer förtidspensionen även framdeles att ha mycket stor betydelse. Vad det nu gäller då vi talar om delpensionsförsäkringen är ju något helt annat och något helt nytt i vårt pensionssystem, nämligen möjligheten att genom delpension inte på en gång behöva helt lämna förvärvsarbetet vid övergången till pensionering. En delpension som skall fylla denna nya funktion i vårt pensionssystem förutsätter i sig själv en kombination med deltidsarbete. Meningen är ju att anställda i åldern 60-65 år skall ges möjligheten att efter eget val med stöd av delpensionen kunna trappa ner sitt förvärvsarbete inför övergången till hel ålderspension. Som jag har framhållit i propositionen med stöd från bl.a. LO är det naturligt att samhället genom lagstiftning inom socialförsäkringen svarar för lösningen av delpensionsfrågan och att arbetsmarknadens parter tar ansvaret för att tillskapa erforderliga deltidsarbeten. Det är givet att en anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter är en förutsättning för en riktig kombination av deltidsarbete och delpension. De fackliga organisationerna har också förklarat sig beredda att lösa dessa frågor, och bl.a. LO har pekat på den roll som här ankommer på över 4 000 befintliga anpassningsgrupper med företrädare för de anställda och företaget. Det är givet att den nya lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal som f.n. förbereds i arbetsmarknadsdepartementet också kommer att bli av stor betydelse i detta sammanhang. Vi kommer därigenom att få ett grundläggande inflytande för arbetstagarsidan även då det gäller utformning av arbetstider och arbetsuppgifter för äldre arbetstagare, och frågan om tolkningsföreträdet skall då också lösas. Som utskottet framhållit är delpensionsförsäkringen unik och banbrytande. Det finns anledning understryka inte bara reformens betydelse vid ikraftträdandet, då dess omfattning kan vara begränsad, utan också och framför allt hur reformen ger möjligheter att successivt växa in i ett nytt pensionssystem med en mjukare övergång från arbete till pension. Den nya lagen skall tillämpas för skiftande arbetsförhållanden och inom olika branscher. Utskottet har framhållit betydelsen av att riksförsäkringsverket inom ramen för de i lagen angivna grunderna kommer att meddela kompletterande tillämpningsföreskrifter. Verket kommer därvid att biträdas av en central pensionsdelegation med företrädare för arbetsmarknadens parter. Som framgår av propositionen kommer regeringen också att uppdra åt riksförsäkringsverket att i samråd med delegationen noga följa utvecklingen av delpensioneringen och därvid föreslå sådana justeringar i lagstiftningen som framdeles kan visa sig erforderliga. Det finns mot denna bakgrund goda förutsättningar att på ett smidigt sätt kunna växa in i delpensionsreformen. Informationsfrågorna blir också av stor betydelse, och här kommer riksförsäkringsverket och försäkringskasseförbundet att ha viktiga uppgifter liksom de fackliga organisationerna. Det föreliggande förslaget om rörlig pensionsålder innebär inte bara att en ny betydelsefull social reform kommer att genomföras. Jag vill understryka att den rörliga pensionsåldern också är en viktig arbetslivsreform, som i hög grad ansluter sig till vår politik för arbetslivets förnyelse. Genom den rörliga pensionsåldern tar vi bort de skarpa, fixerade åldersgränserna för pensioneringen och skapar i stället en mjukare övergång från arbete till pension. Det är, herr talman, en viktig milstolpe i utvecklingen av vårt socialförsäkringssystem.